Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om jag och regeringen avser att agera för att boende i utsatta områden ska få en god postservice. Post och telestyrelsen är den myndighet som är utsedd av regeringen att ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen, vilket jag också svarade Thomas Morell på hans tidigare fråga om samma ämne. Regeringen verkar alltså på postområdet genom den utsedda myndigheten, precis som regeringen verkar genom myndigheterna på andra politikområden. Det är tillsynsmyndighetens uppgift att granska att Postnord lever upp till de krav som reglerna på postområdet ställer. Post och telestyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att postlagen, föreskrifter eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av lagen ska följas. Föreläggandet får förenas med vite. Jag har fullt förtroende för Post och telestyrelsens tillsyn på postområdet och fortsätter att följa frågan noggrant. När det gäller ett bolags kommunikation och information till sina kunder brukar det generellt räknas som bolagets operativa verksamhet. Postnord är ett aktiebolag med svenska och danska staten som ägare och lyder likt privatägda aktiebolag under aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det här med post är viktigt. Ibland är det faktiskt livsviktigt att posten kommer fram, eftersom det kan finnas försändelser som innehåller utrustning som en människa behöver för livsuppehållande vård i hemmet. I det fall som jag hänvisade till när jag skrev frågan och senare interpellationen handlar det om en tv. Det är kanske inte så livsviktigt om den kommer fram eller inte. Men det är principen vi pratar om. Vad som hände var att Postnord sa att de inte kör in i dessa utsatta områden av arbetsmiljöskäl för personalen. Jag har i och för sig förståelse för att man värnar om sin personal så att den inte utsätts för fara. Men i andra änden finns en kund som förväntar sig att det paket denne väntar på kommer fram. Då måste Postnord, och även andra aktörer, säkerställa att paketet verkligen kommer fram. Men när man inte ens meddelar att paketet ligger för avhämtning kan ju inte kunden veta. Likadant är det för paket som innehåller utrustning för livsuppehållande åtgärder vid hemvård. Då blir det än besvärligare om paketet inte kommer fram till den kund som väntar på det. Nu ligger inte juridik på statsrådets bord, utan det är en annan minister som har det området. Men ni måste ha en internkommunikation så att ni kan säkerställa att en sådan viktig funktion som posten trots allt är fungerar och viktiga försändelser kommer fram. Så långt tillbaka som vi kan minnas har posten varit en viktig del av vårt samhälle. Det var till och med så att kungen skickade ut folk till häst för att få posten att nå fram. Det måste fungera så även i vårt moderna samhälle. Jag är inte riktigt nöjd med svaret jag har fått eftersom det har varit lite luddigt i kanterna. Jag förstår inte riktigt hur statsrådet anser att man ska lösa problemet. Det finns ett antal områden i Sverige som är så kallat utsatta områden. De allra flesta som bor där är vanliga hederliga människor. De har bara oturen att bo i ett område som andra har tagit till sig som sitt område. I dessa områden måste ändå samhällets funktioner fungera hela vägen ut. Det gäller polis, räddningstjänst, ambulans och så vidare. Men för statsrådets del är det viktigt att posten kommer fram så att de som bor i dessa områden får vad de ska ha. Jag ser fram emot ett svar från statsrådet i frågan.
Fru talman! Det är viktigt för regeringen - och jag hör att det också är viktigt för interpellanten - att det finns en posttjänst av god kvalitet i hela landet. Där är vi helt ense. Posten ska fungera överallt. Det ska finnas en posttjänst i hela landet, och alla ska kunna ta emot sina brev och få postförsändelser på så sätt som det definieras i dag, det vill säga samhällsomfattande. Det sätt som regeringen styr verksamheter på, inte bara på det här området utan på alla områden, är via myndigheter. Där är Post och telestyrelsen den myndighet som är utsedd av regeringen att utöva tillsyn och kontrollera efterlevnaden av postlagen och de föreskrifter och tillstånd som meddelas med stöd av lagen. Det är viktigt att komma ihåg att i de fall det finns arbetsmiljöproblem vid utdelning för personalen - det kan vara i utsatta områden eller i andra områden - måste olika samhällsfunktioner samarbeta. Det sker redan i vårt samhälle. Det kan vara polisen som hjälper till i ett ärende eller andra samhällsfunktioner som samarbetar. Jag var lite nyfiken på hur det var under den aktiva perioden. Det område som togs upp i frågan var Gottsunda i Uppsala. Under perioden november-januari var det inte nämnvärt många klagomål till Post och telestyrelsen om att posten inte skulle ha kommit fram. Jag instämmer inte i bilden att posten inte fungerar. Under perioden den 15 november-10 januari var det faktiskt inte ett enda klagomål som hade kommit till Post och telestyrelsen angående det postområdet. Sedan ska jag i rättvisans namn säga att det inte är alla som uppger sitt postnummer när de framför klagomål. Men när det finns ett klagomål att framföra för ett område tenderar man att uppge detta nummer. Brev delas ut i det aktuella området, och det exempel som har föranlett interpellantens fråga var en tv som inte hade körts fram till ett hushåll. Ett sådant paket kan inte rimligtvis alltid anses omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten. Och det verkar vi också vara överens om. Vi är också överens om att det är klart att posten ska fungera i hela landet. Jag tycker att den gör det, och jag har gott förtroende för Post och telestyrelsen som följer upp hur posten och andra bolag som levererar paket agerar på området.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är fullständigt medveten om att statsrådet inte kan stå och peka med hela handen och säga vad som ska göras. Men regeringen har ändå den fulla makten att lägga upp riktlinjer för hur saker och ting ska fungera. Det finns delar i vårt samhälle som inte riktigt fungerar tillsammans, och då måste man se över hur de ska funka. Det kanske inte var så jättedramatiskt med tv-apparaten. Men hur som helst har någon betalat för transport av tv:n från leverantör till kund. Har man betalat för den ska den levereras. Men det kunde lika gärna ha varit medicinsk utrustning. Det är den stora kroken här. En tv-apparat mer eller mindre dör inte människor av, men om de inte får den medicin de behöver är det värre. Därför måste det säkerställas att alla försändelser kommer fram. Om det inte var några klagomål just i det området är det väl fine. Det är i så fall jättebra. Men det kanske fanns klagomål i andra områden. Jag vet eftersom jag har släkt som kör - dock inte för Postnord utan för ett annat företag - att det kan vara besvärligt att komma fram i dessa områden. Det finns då restriktioner för hur de ska köra, och de måste ha med sig antingen väktare eller polis. Det är sorgligt att samhället är sådant att posten inte kan levereras på så sätt som gjordes förr. Postbilen körde fram och levererade paketet. Det är ju enkelt att säga "hur svårt kan det vara", men ibland är det svårt. Vi måste se över hur detta fungerar och vilka samhällsresurser som behövs för att det ska fungera. Den som är kund och mottagare av ett paket förväntar sig också att paketet kommer fram. Om det skulle bli ett hinder på vägen måste den som är leverantör höra av sig till mottagaren. Det sprack i det exempel som jag tog upp i min fråga. Här finns en del att jobba med. Jag fick inte riktigt ett svar från statsrådet, men det kanske kommer ett svar i slutanförandet.
Fru talman! I januari 2018 gav riksdagen Post och telestyrelsen möjligheten att meddela föreskrifter om på vilket sätt utdelning av postförsändelser inom den samhällsomfattande posttjänsten ska fullgöras. Sedan ett tag tillbaka jobbar Post och telestyrelsen med att ta fram sådana föreskrifter, och man genomförde i maj 2021 ett samråd om förslag till föreskrifter. Jag vill också poängtera att det kan finnas exceptionella fall där någonting har fallerat, men i huvudsak fungerar posten alldeles utmärkt. Inte bara ett enskilt bolag utan postväsendet som sådant, postgången i hela Sverige, fungerar väl. Klagomålen är få, även om vartenda enskilt klagomål i sig är ett förbättringsförslag som Post och telestyrelsen följer upp. Interpellanten undrade hur svårt det kan vara att göra som förr i tiden när man körde fram. Jag kan konstatera att förr i tiden var en tv en kapitalvara som man kanske köpte en gång under sin livstid, men numera köper vi rätt ofta stora paket. Där är det inte särskilt ovanligt att paketen levereras till en punkt där vi själva hämtar paketet. Så ser det ut. Där finns också riktlinjer som Post och telestyrelsen jobbar med om hur långt bort från en sådan punkt paket ska kunna levereras. Icke desto mindre har jag gott förtroende för att Post och telestyrelsen följer upp att besked ges om till vilken punkt paketet levereras så att den som får posten kan hämta paketet. Jag uppfattar dock att detta fungerar i huvudsak väl, även om jag är medveten om att det kan finnas enstaka exempel där något har fallerat. Men om man följer upp statistiken på ett strukturellt sätt ser man att posten i Sverige fungerar väl. Jag har fullt förtroende för att Post och telestyrelsen följer upp frågorna på ett bra sätt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag bor i ett sådant område där man kan välja om man vill ha paketet hem eller till kontoret och hämta det där. Det kan nog de flesta göra, men så fungerar det i alla fall hemma. Jag kan välja om jag vill ha paketet hemkört eller inte. Jag bor inte i ett sådant område som klassas som ett utsatt område, utan det är tämligen lugnt. Det värsta som kan hända är att ett rådjur springer över en när man går ut. Det som är problemet är områdena där man inte kan köra in bilen utan där det finns en hotbild. Det är där problemet uppstår, och det är också där ett problem uppstår om godset inte är en tv utan medicinsk utrustning som någon väldigt väl behöver. Om den inte kommer fram är det ju riktigt illa. Jag hoppas att statsrådet efter den här interpellationsdebatten följer upp och för en dialog om hur vi ska kunna förbättra och säkerställa att postförsändelser kommer fram även i utsatta områden och, om det behövs, att man får andra samhällsfunktioner som stöd för att kunna leverera så att man inte bara uteblir och inte ens meddelar kunden. Jag hoppas att det blir en förbättring på det området.
Fru talman! Jag har redovisat hur Myndighetssverige fungerar och hur regeringen genom myndigheterna följer upp verksamheter som posten. Jag hoppas att den grundläggande struktur som vi har i samhället fortsätter fungera. Jag har ingen annan åsikt än interpellanten när det gäller att postgången ska fungera väl i landet - och i hela landet, naturligtvis. Min uppfattning är att den i huvudsak gör det. Sedan noterar jag att bortsett från fallet med en tv lyfter interpellanten upp många teoretiska frågor - ifall det skulle finnas ett område där postutdelning inte sker och ifall det skulle vara medicinsk utrustning. Jag har stort förtroende för att Post och telestyrelsen följer upp föreskrifterna på ett strukturerat sätt så att vi har en väl fungerande postgång i Sverige. Det är naturligtvis något som vi ständigt följer upp - hur våra myndigheter jobbar och hur de ska se till att de bolag som verkar inom deras ansvarsområden gör sitt bästa för svenska folket.